Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 26 har fogats ett särskilt yttrande som jag vill beröra med några ord. jebeskattningens område måste enligt folkpartiets mening grundas på principen att varje inkomsttagare skall beskattas efter sin inkomst oberoende av civilstånd. Införandet av en sådan individuell beskattning måste emellertid förenas med övergångsanordningar som tar hänsyn till de praktiska problem som uppstår för exempelvis kvinnor som på grund av ålder, bristfällig utbildning eller ensidig struktur hos näringslivet på den ort där de är bosatta har begränsade möjligheter till förvärvsarbete. Vi fäster stor vikt vid dessa övergångsanordningar. Förvärvsavdraget hör inte hemma i ett system med individuell beskattning. En successiv övergång till en sådan beskattningsform bör i stället förenas med en höjning av stödet till barnfamiljerna. Hela familjestödet bör knytas till barnet. De frågor med anknytning till familjebeskattningen som behandlats i betänkandet bör få sin lösning i samband med en Övergång till individuell beskattning. Med det omfattande utredningsmaterial som föreligger bör regeringen, om den politiska viljan finns, kunna förelägga riksdagen förslag i den riktning vi skisserat redan till nästa år.

Herr talman! Vad gäller förvärvsavdraget har väckts motioner med olika krav på förbättringar för de förvärvsarbetande kvinnorna. Förhållandet är att en beredning arbetat på detta område, nämligen familjebeskattningen. Även om jag efter genomläsandet av de tre presenterade alternativen över huvud taget inte kan godkänna något av dem förmodar jag att finansdepartementet efter vederbörlig remiss, som nu pågår, kommer att lägga fram ett vettigare förslag — låt mig säga det, herr talman — än beredningens. I den situation som föreligger har vi utskottsledamöter från såväl centerpartiet som folkpartiet ansett att motions kraven inte bör vidhållas utan att man skall invänta det förslag som kommer att framläggas från Konungen. Låt mig bara säga några ord om följderna ifall Kungl. Maj:ts förslag i likhet med beredningens kommer att innebära en individuell beskattning — en särbeskattning — där man slopar familjebeskattningen.

I detta sammanhang är det enligt mitt förmenande en absolut nödvändighet att man inte bara har övergångsbestämmelser som är långsiktiga utan att man också, med tanke på den strukturomvandling som sker i vårt samhälle, har särbestämmelser som ger den erforderliga rättvisan.

Det bör man, utan att för den skull göra avkall på rättvisan när det gäller sambeskattningen för vissa grupper, kunna rätta till i och med att en proposition läggs fram, vare sig det sker i höst eller nästa år. Med det anförda har jag endast rent allmänt velat ge till känna mina synpunkter på dessa frågor. Jag har inget annat yrkande än utskottsmajoritetens.
Herr talman! Resonemanget bakom det förvärvsavdrag som finns i vår skattelagstiftning är att om de båda makarna i en familj arbetar utanför hemmet blir levnadskostnaderna större, och de bör i någon mån kompenseras genom en skattelindring. Finns det mindre barn i hemmet är det ganska självklart att merkostnaderna blir ännu större. I konsekvens med detta resonemang finns alltså ett s.k. förvärvsavdrag om 300 kronor, och om det finns minderåriga barn är det dessutom 25 procent av inkomsten och högst 3 000 kronor som får dras av. Detta är ett schablonbelopp, och det överensstämmer naturligtvis inte med de extra kostnader som förekommer och som kan vara både mindre och större. Varför har man då i vårt skattesystem valt schablonmetoden i stället för det system som föreslås i motionen, enligt vilket man skulle få yrka avdrag för de styrkta kostnaderna? Förklaringen är väl ganska enkel. Det gäller att ha ett system som går lätt att tilllämpa, och det går väl knappast att hitta en metod som visar vilka de verkliga merkostnaderna är. Om en familj exempelvis anställer ett hembiträde svarar detta till en del för de uppkomna extrakostnaderna. Men en del av arbetet går kanske åt för att utföra arbeten som hör till normala levnadskostnader och som inte är avdragsgilla. För en högavlönad familjemedlem skulle det löna sig utmärkt att anställa arbetskraft som vore avdragsgill, medan det för en lågavlönad aldrig skulle löna sig att anställa ett hembiträde. Man har helt enkelt inte råd att göra det, hur stora skatteavdrag man än får. Samma argument kan användas när det gäller skatteavdrag för den som har kostnader för sjuk och för åldrig anhörig. I den mån dessa kostnader uppkommer för en anhörig som inte bor i vårdarens hushåll, finns också möjlighet till avdrag för periodiskt understöd. I någon mån kan också den sjuke själv få avdrag för nedsatt skatteförmåga. beviljas för dem som har kostnader för barn vilka vistas hos annan än den som yrkar avdraget vill man, säger reservanterna, bara ha en måttlig ökning. Däremot vill man inte slopa beloppsgränsen helt, ty då kommer kanske dessa personer i ett bättre läge än andra kategorier skattskyldiga. Frågan kan ställas om detta inte är förhållandet redan i dag. En s.k. fullständig familj har inget som helst barnavdrag. Familjen har de dubbla ortsavdragen och ingenting därutöver. Den ensamstående med barn i sin vårdnad har samma villkor som den fullständiga familjen, men därutöver får den underhållsskyldige skatteavdrag med 1000 kronor extra per barn. Att den frånskilde mannen med underhållsplikt både till den frånskilda frun och till barnen är i ett synnerligen besvärligt läge har inte bestridits. Men besvärligheterna är egentligen inte en följd av några hårda skattevillkor. Underhållet till den före detta hustrun är således avdragsgillt som periodiskt understöd, och därtill kommer detta avdrag på 1000 kronor som inga andra barnaförsörjare har. Den frånskilde mannen måste enligt vårt förmenande hjälpas med andra medel än med skattelättnader, som i detta fall ger mycket litet. När det gäller familjebeskattningen och förvärvsavdragen finns det ett klart samband med det förslag som framlagts av familjeskatteberedningen, och det förslaget är nu föremål för remissbehandling. <:Bevillningsutskottets majoritet finner också med anledning härav att några genomgripande förändringar ej nu skall göras. Många av de i motionerna påtalade förhållandena kommer att ändras helt om något av de föreslagna alternativen genomförs. Det vore naturligtvis synnerligen lockande att här i dag ta upp en debatt om frågan huruvida vi skall ha en obligatorisk särbeskattning eller inte. Jag anser dock att detta inte hör hemma i dagens debatt, även om ett par talare har tagit upp det. Svårigheterna kanske belyses bäst av att en utredning, som arbetat några år, inte har kunnat finna någon som helst tillfredsställande lösning, enligt herr Sundins åsikt. Ändå fordrar han att regeringen till i höst eller möjligen till nästa vår skall föreslå en tillfredsställande lösning. Det är dock inte så lätt att klara av en definitiv obligatorisk särbeskattning. Familjeskatteberedningen kallar visserligen vad den föreslår för särbeskattning men kommer ändå fram till att man för att klara svårigheterna måste behålla status quo från vårt nuvarande system genom att medge avdrag på olika sätt från den slutliga skatten. Det är således inte så lätt att komma med något förslag på denna punkt.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
Herr talman! Till herr Wärnberg vill jag bara säga att jag kanske överskattat regeringen i detta sammanhang. Jag har sagt att beredningens olika alternativ inte är godtagbara. Det har emellertid siats att regeringen kommer att lägga fram förslag i detta ärende i höst eller i början av nästa år. Då har jag bara uttryckt den förhoppningen att propositionen kommer att innehålla mera vettiga förslag och mera vettigt tänkande än som beredningen har kommit fram till i sina alternativ.

Herr talman! Vid behandlingen av detta betänkande från bevillningsutskottet anser jag det finns skäl att se närmare på de bilagor som fogats till betänkandet. Bilaga 1 utgör närmast en redovisning av hur ATP-fonden används. Av den framgår egentligen ingenting annat än att det här i rätt stor utsträck ning föreligger ett tvångssparande. Om detta är av ondo eller godo vill jag lämna därhän. Bilagorna i övrigt visar en glädjande företeelse vad gäller hushållssparandet och sparande över huvud taget. Man kan med tillfredsställelse konstatera att trots prisstegringar m.m. och trots att vi i vårt samhälle har massor av lågavlönade så har ändå sparande kunnat ske i betydande omfattning. Av utskottets skrivning framgår däremot att företagssparandet som sådant icke har ökat i den takt som skulle ha varit önskvärd. Det kanske i och för sig är naturligt, eftersom vi har haft lågkonjunktur under några år. Därtill belastas företagen av inte bara löneutgifter utan även utgifter av annat slag, som ger sämre möjligheter än tidigare till företagssparande.

Vid stigande konjunkturer kommer det att behövas ökade investeringar. Och, herr talman, om man skall kunna göra nyinvesteringar i vårt samhälle, inom näringslivet och över huvud taget, måste man använda pengar från såväl nysparande som sparande över huvud taget. Ökas inte sparandet inträffar det vi alla är rädda för, nämligen en ännu längre gående inflationistisk utveckling. I reservation I har från såväl centerpartiets som från folkpartiets sida hävdats den uppfattningen att man inte bara bör premiera lönsparandet som sådant. Av utskottets betänkande framgår att samhället offrar i runt tal 700 000 kronor för att befrämja det sparandet. Vi vill att sparandet över huvud taget, var det än sker, skall ha samma möjligheter. Av den anledningen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation I.

Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar innebär inte några nyheter för kammarens ledamöter, och jag kan därför fatta mig kort. Utskottet uttalar sig på ett mycket positivt sätt om betydelsen av ett ökat personligt sparande. På den punkten råder inga meningsskiljaktigheter. Utskottets majoritet anser emellertid att det inte finns skäl att stimulera det personliga sparandet genom åtgärder på skatteområdet och ställer sig därför avvisande till det förslag om sådana åtgärder som framförts i motionerna. Utskottsmajoriteten anför vidare »att man inte bör lägga alltför stor vikt vid värdet av förmånliga beskattningsregler för att stimulera sparandet, eftersom skälen för samt viljan och förmågan till sparande är synnerligen individuellt betingade.» Också detta är naturligtvis i huvudsak riktigt. Det bästa sättet att stimulera det personliga sparandet är onekligen att man skapar garantier för ett fast penningvärde, så att den som sparar får behålla det reella värdet av det sparade. Om en fortlöpande inflation skulle vara oundviklig — det ser dess värre så ut — borde man i varje fall sörja för att spararna får något slags kompensation för penningvärdeförsämringen. Sparstimulerande åtgärder inom beskattningen är naturligtvis inget universalmedel för att vidmakthålla och öka det personliga sparandet som är nödvändigt för det ekonomiska framåtskridandet. Men sådana åtgärder kan tillsammans med andra medel leda utvecklingen i önskad riktning. Herr talman! Av de olika förslag till sparstimulerande åtgärder, som behandlas i utskottsbetänkandet med anledning av väckta motioner, anser vi inom folkpartiet att de förslag som avser premiering av personligt sparande på särskilt sparkonto och skattelättnader för målinriktat bostadssparande är förtjänta att närmare prövas. Genom reservation I har vi föreslagit att dessa frågor skall göras till föremål för en särskild utredning. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation I.

Herr talman! De frågor det här gäller, sparandet och sparstimulerande åtgärder, har ju diskuterats vid åtskilliga riksdagar, och vid lika många riksdagar har de förslag som framlagts avvisats. När det gäller utskottsmajoritetens allmänna synpunkter på sparandets betydelse så har jag inte mycket att invända mot vad man där säger. Jag skulle dock önska att man understrukit det enskilda sparandets stora betydelse ännu kraftigare än vad som skett. Tyvärr har sparandet i våra sparinstitut inte nått samma ökning som under föregående år. Det är endast i affärsbankerna som sparandet ökat med ett par procent. Vad gäller ungdomens lönsparande så råder där en vikande tendens sedan flera år, och det bådar ju inte särskilt gott för framtiden. Ett ökat individuellt sparande är på längre sikt ett villkor för en större ekonomisk tillväxt. En hög kapitalbildning är en tvingande nödvändighet om vi skall orka med den omdaningsprocess som vårt näringsliv nu genomgår, och som kommer att fortsätta ännu många år. Även om vi har ett högt kollektivt sparande så är det ändå inte till fyllest, och man kan av naturliga skäl inte gå hur långt som helst på den vägen. Det är nödvändigt att vi nu på alla sätt uppmuntrar det enskilda sparandet. även om det i början kostar pengar att genomföra detta så tror vi att det på längre sikt kommer att löna sig. Vi har nämligen den uppfattningen att ett ökat sparande är en förutsättning för en snabbare expansion av företagsamheten, vilket i sin tur hjälper till att öka tryggheten för individen i vårt samhälle. Det är mot den bakgrunden man bör se det förslag som moderata samlingspartiet nu på nytt lagt fram, ett förslag som berör bostadssparande, utbildningssparande, amorteringssparande för enoch tvåfamiljsfastigheter och bostadsrättsföreningar samt höjning av sparavdraget vid inkomsttaxering. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de båda reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! De motioner som behandlas i detta betänkande har alla det gemensamt att de föreslår premiering av personligt sparande genom skattelättnader. Vi är alla överens om behovet av sparande, och att det finns många skäl som kan åberopas för nödvändigheten av ett ökat personligt sparande. Om vi skall klara alla de investeringar — både offentliga och privata — som kommer att bli aktuella och nödvändiga, måste vi helt säkert öka sparandet, både det offentliga och det privata. Som framgår av utskottets skrivning kan vi också notera en positiv utveckling i detta avseende under 1960-talet. Både det offentliga och det privata sparandet har ökat. ATP-fonderna och investeringsbanken har härvid när det gäller det offentliga sparandet spelat en mycket stor och viktig roll. Till betänkandet finns fogat ett antal bilagor som belyser utvecklingen av sparandet på olika områden. Jag skall inte ta upp tiden med att referera vad som står där utan hänvisar till vad som står i bilagorna. I stort sett tycker jag att det tyder på en positiv utveckling. Undantag finns när det gäller ungdomens lönsparande, men jag anser att där finns ganska godtagbara förklaringar. Men även om vi kan visa på en positiv utveckling i stort anser utskottsmajoriteten inte för den skull att allt är bra som det är. Vi framhåller att det finns all anledning att pröva olika vägar för att nå ett ännu bättre sparande. Men utskottsmajoriteten kan inte acceptera de vägar som rekommenderas av reservanterna. Om man skulle genomföra de förslag som förordas i motionerna och av reservanterna skulle följden bli den att de som har stora inkomster och följaktligen den största möjligheten att spara fick de största skattevinsterna, medan de små ininkomsttagarna inte skulle få särskilt stor glädje av de föreslagna bestämmelserna, inte ens om de kunde spara en slant. Det finns också anledning att beakta de svårigheter som skulle uppstå när det gäller att kontrollera vad som är nysparande och vad som är överflyttning från redan befintliga tillgångar. Den utredning som arbetat med dessa problem, och som avlämnat sitt betänkande 1961, pekade på bl.a. dessa svårigheter när utredningen då avstyrkte tankegångar liknande dem som framförs i de nu aktuella motionerna. Det finns också andra konsekvenser som måste beaktas och som utskottsmajoriteten har pekat på redan under tidigare år. Förslaget att höja det s.k. sparavdraget med 200 kronor för ensamstående och med 400 kronor för äkta makar, alltså till 600 respektive 1200 kronor, skulle innebära ett icke obetydligt skattbortfall för stat och kommun. Enligt 1966 års taxering har skattebortfallet beräknats till 50—60 miljoner för staten och 35 miljoner kronor för kommunerna. Man kan inte bortse från dessa effekter av förslaget i fråga. Andra förslag som reservanterna förordar ger effekter som från andra utgångspunkter gör det omöjligt för oss att tillstyrka desamma. Tar man som exempel förslaget om bostadssparande, finner man att detta visar att det skulle gynna personer med höga inkomster på ett anmärkningsvärt sätt. Om en låginkomsttagare under perioden 1970—1975 kunde spara det tänkta beloppet av 12 000 kronor och skulle få dra av detta belopp vid sin deklaration, skulle skattevinsten inte bli särskilt stor. Det har räknats fram ett exempel som visar att det blir ungefär 1200 kronor i skattevinst. En toppinkomsttagare däremot, som utan svårighet skulle kunna spara dessa 12000 kronor, skulle däremot vinna ganska mycket på att få göra motsvarande avdrag. Det har räknats fram ett exempel på att det skulle bli mellan 7 000 och 8 000 kronor i vederbörandes fall; Ett annat förslag som rekommenderas i motioner och av reservanterna rör amorteringen på fastigheter. Förslaget går ut på att den som ett år amorterar mer än 1,5 procent av taxeringsvärdet skulle få dra av det överskjutande beloppet vid sin deklaration, dock maximerat till 700 kronor. För varje barn under 16 år skulle man dessutom få lägga till 200 kronor. Den som har höga inkomster, en dyr villa och möjligheter att göra stora amorteringar skulle säkert hälsa en sådan reform med tillfredsställelse. Men den som har låga inkomster och kanske redan har svårt att klara 1,5 procent i amorteringar har ingenting att vinna på en sådan reform. Jag är medveten om att vårt skattesystem med progressiv beskattning nödvändigtvis innebär den konsekvensen att avdrag på inkomster vid deklarationen gynnar dem som har högre inkomster mer än dem som har lägre inkomster. Det är en konsekvens som är ofrånkomlig och som ju uppstår redan med de avdrag som nu är tillåtna. Men den enligt mitt förmenande väsentliga frågan är om vi skall gå vidare på denna väg och införa nya avdragsmöjligheter. Det är väl på den punkten som vi har delade meningar. Jag tror att det finns väsentligt säkrare och bättre vägar att gå om vi vill åstadkomma den ökade jämlikhet som vi väl alla eftersträvar, och där måste skattesystemet som sådant självklart vara en av de möjligheter som står till buds. tioner i högre eller lägre grad ger de effekter som här nämnts, hemställer jag om avslag på reservänternas förslag och alltså om bifall till utskottets hemställan. Punkten avslutades med en förklaring, att utskottet velat för riksdagen omförmäla vad i detta ärende förekommit.

Herr talman! Det är väl inte meningen att vi vid detta tillfälle, när det gäller bankoutskottets utlåtande nr 11, som handlar om granskning av riksbankens och riksgäldskontorets styrelse och förvaltning, skall hänge oss åt någon större ekonomisk debatt. Med mitt anförande vill jag bara understryka några synpunkter som framföres i reservation nr 1. Det är för det första att folkpartiet i slutet av 1967 och början av 1968 bedömde konjunkturutvecklingen annorlunda än regeringen. Regeringen ansåg, vilket kom till uttryck i den finansplan som framlades för riksdagen i början av 1968, att den konjunkturavmattning som rått sedan 1966 skulle övergå i ett skede av något snabbare tillväxt av efterfrågan och produktion under 1968. Folkpartiets bedömning var inte så optimistisk som regeringens, och i partimotioner förordades därför en något mera expansiv och sysselsättningsfrämjande konjunkturpolitik än den regeringen föreslog i statsverkspropositionen. Vi fick visserligen en konjunkturförbättring under år 1968. Den exceptionellt långsamma stegringen av produktionstillväxten under 1967 — den uppgick till endast 2,1 procent — steg till 3,5 procent. Detta är emellertid en låg siffra, både vid en internationell jämförelse och i jämförelse med tillväxttakten under tidigare år. Stegringen under 1967 och 1968 uppgick t.ex. till endast två tredjedelar av vad den var i Norge. Under efterkrigstiden har den genomsnittliga ekonomiska tillväxttakten i vårt land varit omkring 4 procent och under första hälften av 1960-talet ungefär 5 procent — att jämföra med 2,1 procent 1967 och 3,5 procent 1968. Den mest allvarliga bristen i den ekonomiska politiken under 1968 var att den inte förmådde att i tillräcklig grad motverka en omfattande arbetslöshet. Under flera månader var arbetslösheten högre än för motsvarande månad under något år sedan den nuvarande arbetslöshetsstatistiken infördes 1955. Arbetslösheten låg under årets tre första kvartal på en högre nivå än under 1967, ett år som ändå måste betecknas som ett år med ökande konjunktur. Ännu under oktober och november låg den registrerade arbetslösheten på ungefär samma höga nivå som tolv månader tidigare. Det speciellt oroande i utvecklingen på arbetsmarknaden var den återigen — efter viss utjämning under åren 1965 och 1966 — ökande skillnaden i sysselsättningsläget mellan olika regioner i landet. Vid slutet av år 1968 svarade skogslänen för minst hälften av den registrerade arbetslösheten, men även i stora delar av landet i övrigt var sysselsättningen otillfredsställande. Vi vill således genom vår reservation än en gång understryka att vi anser att den konjunkturbedömning, som låg bakom förra årets statsverksproposition, var något för optimistisk och att folkpartiet hade rätt i sin bedömning i motionerna. I en av folkpartiet och centerpartiet i anslutning till förra årets statsverksproposition väckt motion om den ekonomiska politiken betonades också att »en expansiv ekonomisk politik framstår som väl motiverad — ja, nödvändig». »De av regeringen föreslagna åtgärderna synes oss otillräckliga», sades det i motionen. I en annan partimotion från folkpartiet och centerpartiet underströks detta resonemang. »Med stor sannolikhet kommer första halvåret 1968 att karaktäriseras av fortsatt otillfredsställande balans på arbetsmarknaden trots säsongmässig förbättring mot slutet av perioden. För tiden efter halvårsskiftet ökar helt naturligt osäkerheten i bedömningarna, men också där förefaller regeringens bedömning att vara i överkant optimistisk. Med tanke på svårigheterna att bedöma konjunkturens utveckling i tiden redan under nästa budgetårs första hälft bör finanspolitiken planeras med ett starkt inslag av flexibilitet.» Därför föreslogs också från vårt håll ökade insatser i sysselsättningsstimulerande syfte. Vi föreslog i skilda motioner en kombination av åtgärder, dels av selektiv karaktär, närmast för en stimulans av skogslänens näringsliv, dels av generell natur av sådan art att de snabbt kunde avvecklas vid en omsvängning till en förbättrad konjunktur. Herr talman! Låt mig nämna några av de åtgärder som vi då förordade. På tilläggsstat för budgetåret 1967/68 — för att åtgärderna skulle få effekt så snart som möjligt under år 1968 — föreslog vi cirka 100 miljoner kronor för beställningar för utvecklingsländerna i svenska industrier med outnyttjad kapacitet. Det fanns då outnyttjade produktionsreserver inom industrier som var av intresse för utvecklingsländerna, t.ex. järnoch stål-, verkstads-, kemisktekniska och pappersindustrierna. Vi föreslog vidare 50 miljoner kronor till utläggande av försvarsbeställningar till industrierna, cirka 20 miljoner kronor till statsbidrag för kommunala beställningar inom svenska industrier och 20 miljoner kronor till förstärkning av hantverksoch industrilånefonden. På samtliga dessa punkter avsåg förslagen uppräkningar i förhållande till de av Kungl. Maj:t föreslagna beloppen. Vi föreslog dessutom en ökning med 50 miljoner kronor för vägarbeten inom landet under första halvåret 1968. De socialdemokratiska representanterna i utskottet sade nej till de av oss föreslagna höjningarna, men regeringen lade senare på några av nu nämnda områden fram förslag som gick i linje med de av oss vid riksdagens början väckta motionerna. Vi föreslog också åtgärder på skatteområdet för att stimulera industrins investeringar. Ett allvarligt inslag i 1968 års konjunkturbild var att industrins investeringar låg på en alltför låg nivå. För andra året i följd låg industriinvesteringarna stilla. Vi ville att omsättningsskatten på industrins investeringsvaror skulle upphöra från halvårsskiftet 1968. I koordination härmed skulle naturligtvis det av finansministern föreslagna särskilda investeringsavdraget för år 1968 upphöra vid samma tidpunkt. Vi tyckte att vår linje med skattebefrielse för investeringsvaror redan vid halvårsskiftet var mera effektiv än den av finansministern valda. Genom vår linje skulle även företag med mindre lönsamhet, företag, som inte hade vinstutrymme för utnyttjandet av investeringsavdraget erhålla en lindring i investeringskostnaderna. Dessutom skuile befrielse från omsen redan vid halvårsskiftet omedelbart ha en gynnsam effekt på företagets likviditet under det att investeringsavdraget först skulle ge resultat långt efter det att investeringen genomförts. Slutligen har vi i vår reservation än en gång velat framhålla att vi anser att den år 1967 införda investeringsavgiften på oprioriterat byggande väsentligt bidrog till nedgången i investeringsvolymen. Näringslivets fasta investeringar minskade med 3,5 procent. Det fanns enligt vår mening inte tillräckligt starka skäl för dess införande. Den utgjorde en alltför hård skattebelastning bland annat på sektorer av näringslivet som hade behov av utbyggnad och förnyelse. Den drabbade andra byggnadsprojekt, t.ex. för kommunala och ideella ändamål, orättvist. Huvudargumentet för dess införande, nämligen att dämpa investeringslusten inom vissa sektorer av byggnadsinvesteringar för att främja industriinvesteringarna, hade inte fog för sig. Det visade sig också snart genom den ökade dispensgivning som måste sättas in på detta område. Investeringsavgiften torde också ha medverkat till att skapa sysselsättningssvårigheter på sina håll. Herr talman! Vi har ingenting att erinra mot det sätt varpå riksbanken och riksgäldskontoret handhaft sina angelägenheter. Det är bara utskottets motiveringar och beskrivning av det ekonomiska läget i bankoutskottets utlåtande nr 11 som har föranlett anmärkningar i vår reservation som jag yrkar bifall till.
Herr talman! Herr Brundin och jag har i reservation 2 anfört vissa synpunkter på riksbankens och riksgäldskontorets politik under det gångna året, 1968. Till skillnad från folkpartiets reservation, som till största delen berör den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken i dess helhet under 1968, skall jag koncentrera mig på att tala om riksbankens och riksgäldskontorets penningoch valutapolitik. Jag vill erinra om att vi den 8 maj i fjol förde en debatt om riktlinjerna för penningoch valutapolitiken under året 1968. I den debatten skisserade jag det program, som vi från vårt håll ville förorda på detta område. Vi framhöll, att den höjning av sedeltaket med 1,5 miljard kronor som majoriteten önskade inte borde genomföras, utan att man borde begränsa sig till 800 miljoner kronor, och att man borde föra en försiktig likviditetspolitik och en återhållsam kreditpolitik. Som skäl för detta anförde vi för det första, att statsskulden befann sig i stark stegring innebärande en stark upplåning och kreditutvidgning för statens del. För det andra anförde vi, att kreditvolymen i näringslivet och hos folk i allmänhet likaledes befann sig i stark stegring, vilket man borde uppmärksamma. En alltför stark skuldsättning hos människor är nämligen inte alltid av godo, som bekant. För det tredje förordade vi att man på valutapolitikens område skulle ha som målsättning, att kronkursen skulle försvaras, och att som medel härför guldkassan skulle stärkas genom guldköp i moderat takt. Dechargen i dag är självfallet en granskning av den under 1968 förda politiken, och skall så vara. Jag är medveten om att riksdagsmajoriteten i fjol inte följde de riktlinjer vi föreslog, men min granskning i dag måste göras från den utgångspunkt som jag å mitt partis vägnar kunde presentera i maj i fjol. Den måste alltså göras med utgångspunkt från hur det skulle ha sett ut om riksdagen följt våra rekommendationer. Vad då först beträffar kreditpolitiken framhålles i vår reservation — och det är också konstaterat i majoritetens skrivning — att likviditeten i affärsbankerna och i näringslivet under andra halvåret undergick en betydande ökning. Man kan säga, att denna likviditetsökning byggdes upp med början från och med juni—juli, dvs. sedan riksdagsdebatten hade förts i maj. För statens del stärktes likviditeten genom speciella aktioner. Riksgäldskontoret kopplades nämligen in. Det var nödvändigt för riksgäldskontoret att, för täckande av underskott i den löpande statliga verksamheten, låna upp pengar. Om riksgäldskontoret hade lånat så, som det enligt vår mening borde gjort — dvs. ute i marknaden — borde den likviditetsökning, som bankerna — och penninginstituten över huvud taget — tillgodoförts, ha gått ned. Detta skedde inte. I stället fann riksgäldskontoret det lämpligt att riksbanken tog upp lånen i sin portfölj. Detta kan man åskådliggöra på ett mycket enkelt sätt, nämligen att de statsutgifter, som staten inte förmådde finansiera med skattemedel eller med lån upptagna i marknaden, fick staten finansiera med sedelpressarnas hjälp. Gör man en sådan sak, vilket skedde under månaderna juni, juli, augusti och september, blir det en påspädning på marknaden i banker, finansinstitut osv. Därigenom likvidiseras marknaden, och det uppkommer självfallet en känsla av att det finns rikedom på penningmedel, och räntan får en tendens att falla. Inför en sådan känsla, som givetvis bankmän och kreditfolk noterar — det gör riksgäldskontoret och riksbanken också — sänkte man den 10 oktober diskontot. Men denna sänkning var enligt vårt sätt att se inte marknadsmässigt motiverad, utan den var en följd av det läge som hade uppkommit genom att riksbanken i ett tidigare skede direkt hade skapat likviditet på denna marknad. Man kan alltid säga, vilket också görs i den offentliga debatten, att marknaden just då uttalar en benägenhet för en räntehöjning eller en räntesänkning. Men marknaden är ju också ett resultat av vad som har ägt rum under ett något tidigare skede. Det dröjde inte mer än sex veckor, dvs. in i november, förrän det kom en valutaoro. Det blev en kris för den franska francen, och Sverige tvingades tillgripa skyddsåtgärder för den svenska kronan. Krediten åtstramades häftigt. Diskontohöjningen kom inte under kalenderåret 1968, men en diskontohöjning till 6 procent kom strax därefter i år. Denna diskontohöjning faller alltså inte inom ramen för min granskning i dag, utan jag får återkomma till den nästa år. Men det går inte att komma ifrån att vad som inträffade var en ryckighet i kreditpolitiken, innebärande att den svängde häftigt mellan olika lägen. Plötsligt var det mycket riklig tillgång på pengar — så råkade det vara under den tid som jag nyss angivit — och sedan blev det plötsligt mycket ont om pengar. En marknad, som inte har stabilitet, utan som skall styras av plötsliga inhopp från riksbankens sida, blir av självklara skäl ryckig och osäker. Som vi säger i vår reservation försvåras härigenom möjligheterna att på längre sikt skapa förutsättningar för att förbilliga kreditvillkoren över hu vud taget. Om man för en lugnare politik, kan det hända att man så småningom kan arbeta sig fram till billigare kreditvillkor, något som jag tror att många önskar. I en manipulerad marknad kan spararna, som dock skall tillföra marknaden medel, knappast ha något större förtroende för en marknad, som kastar från det ena läget till det andra. De lånesökande kastas likaledes mellan en extremt välvillig marknad och andra dagen en lika extremt ovänlig sådan. Vi beklagar en dylik skötsel av kreditpolitiken och menar att det finns höga föredömen på andra håll, t.ex. i Schweiz, där man för kreditpolitiken efter något lugnare linjer. Beträffande valutapolitiken, som är den andra viktiga frågan, har utskottet egentligen ingenting att säga. Nu skulle jag vilja fråga herr Ståhle, som är talesman för majoriteten, om kronans yttre värde skall, som jag vill, med kraft försvaras. Om majoriteten menar att detta borde vara fallet, tycker jag att det kunde sägas ut i utlåtandet. I dechargeutlåtandet borde det kunna finnas något litet ord om valutapolitikens målsättning. Men, som sagt, den som söker efter en uppgift om vad Sveriges riksdag skall anse i en sådan fråga — som dock såvitt jag förstår har utomordentlig betydelse — söker förgäves. Det finns inte ett ord sagt om detta. Därför tycker jag, att det skulle vara roligt att nu få höra, om herr Ståhle anser, att kronkursen skall med kraft försvaras, och om inte detta i så fall hade kunnat stå i majoritetens skrivning. År 1968 har inte varit händelselöst på valutafronten, inte heller för den svenska kronans del. Detta kan utläsas av vår reservation där det heter: »Den valutapolitiska målsättningen att i vart fall upprätthålla kronans yttre värde i förhållande till US-dollarn har under året fullföljts. I mars 1968 upphörde den s.k. guldpoolens interventioner för att förse privata guldmarknader med guld till det officiella guldpriset.

I förstnämnda hänseende — i förhållande till dollarn — har målsättningen fullföljts. Men har den fullföljts i det andra hänseendet? Man kan naturligtvis säga att så skenbart varit fallet, men reellt sett har det inte lyckats att bevara kronans yttre värde i förhållande till den andra komponenten i det system, som vi har anslutit oss till. Officiellt skall ett guldpris av 35 dollar per ounce — ett ounce är 31,1 gram — upprätthållas. Det blir i runt tal 5 820 kronor per kg. Som bekant föreskriver nu gällande myntlag ett guldpris av 2480 kronor, men det är sedan länge överspelat. Reellt sett står dock guldpriset i dag på de privata marknaderna i ungefär 43 dollar per ounce, vilket motsvarar ungefär 7000 svenska kronor i stället för 5 820 kronor. Kronans yttre värde gentemot guldet har alltså inte kunnat försvaras. Det är enligt min mening ett intressant faktum att slå fast. Kammarens ledamöter vet, att jag i många år har påyrkat, att vi i tid skulle ha köpt guld, när det var billigt, och därvidlag har jag fått stöd endast av mina egna partikamrater. Jag tycker att det är beklagligt, att tillfället har försuttits. Mest genom tillfälligheter och synbarligen inte till följd av ändrad inställning i politiskt hänseende har riksbanken, som vi framhåller i reservationen, fått 113 miljoner kronor guld i tillskott. Detta är konsekvensen av vissa lånetransaktioner med Internationella valutafonden. Det är mig obekant om detta guld är låneguld, som i sinom tid skall återställas eller är förvärv med verklig äganderätt. är det senare riktigt, hälsar jag ökningen av guldkassan med tillfredsställelse. Alltjämt är nämligen denna en alltför ringa andel av de totala tillgångarna med sina cirka 20 procent, inklusive de nyförvärvade 113 miljonerna, beträffande vilka i varje fall inte jag vet om de verkligen är riksbankens egendom. De samlade guldoch valutatillgångarna har under 1968 nedgått med 145 miljoner kronor mot 181 miljoner kronor under 1967. Utskottet nämner ingenting om detta. Det är ännu så länge fråga om en ganska måttlig förändring i nedåtgående riktning, men det vore naturligtvis bättre om utvecklingen gick åt andra hållet. De stora nedåtgående förändringarna av våra totala tillgångar på guld och valutor har uppstått först under innevarande kalenderår och hör alltså inte hemma i dagens debatt. Enligt min mening har man emellertid anledning att se på den utvecklingen med en viss oro. Jag skall därför återkomma till detta problem i ett annat sammanhang, nämligen när vi skall diskutera riktlinjerna för penningoch valutapolitiken under år 1969. Det blir alltså när vi skall behandla frågorna om valutaregleringen, sedelutgivningen och guldinlösensskyldigheten. Jag vill, herr talman, med hänsyn till vad jag anfört hemställa att riksdagen måtte, med gillande av det uttalande som innefattas i reservationen nr 2, lägga utskottets anmälan till handlingarna.

Herr talman! Inledningsvis vill jag med tanke på vad någon av de föregående talarna sagt erinra om att bankoutskottet i sitt utlåtande nr 11 behandlar de åtgärder som vidtogs förra året av bankofullmäktige och av fullmäktige i riksgäldskontoret. Under punkten 1 i detta utlåtande diskuteras alltså inte den ekonomiska politiken i stort utan den del av denna politik som banko fullmäktige ansvarar för och som kan rubriceras penningoch valutapolitik. Som bakgrund för sin redogörelse i detta sammanhang har utskottet gjort en kortfattad, rent objektiv beskrivning av den ekonomiska politiken i stort under år 1968 och av de konjunkturbedömningar som låg bakom utformningen av denna politik. Vidare har utskottet lämnat några statistiska uppgifter som belyser de väsentliga dragen i den ekonomiska utvecklingen under detta år. Några bedömningar av den ekonomiska politiken i stort har utskottet däremot inte gjort. Den uppläggning jag här redovisat har utskottets majoritetfunnit naturlig. Majoriteten består ju i detta fall inte bara av representanter för mitt eget parti utan även av representanter för centerpartiet och moderata samlingspartiet. Folkpartiets talesmän i utskottet har däremot funnit anledning framhålla, att folkpartiet inte var överens med regeringen om konjunkturbedömningen i början av år 1968 utan i stället förordade en något mera expansiv konjunkturpolitik. Herr Stefanson har ju i sitt anförande nyss berört dessa punkter vilka också behandlas i reservation nr 1 av herrar Stefanson och Larsson i Umeå. Herr talman! Enligt min mening är behandlingen av bankoutskottets dechargeutlåtande inte det lämpligaste tillfället att diskutera partiernas syn på den ekonomiska politiken i stort. Jag har därför ingen anledning att bemöta de olika synpunkter som herr Stefanson anfört i detta ämne. Detta får vi återkomma till senare i vår. Huvudfrågan här gäller den penningoch valutapolitik som bankofullmäktige bedrivit under år 1968. Fullmäktiges åtgärder har på detta område inte föranlett utskottet att göra något särskilt yttrande. Utskottets majoritet, som alltså står bakom denna bedömning, utgörs av företrädarna för socialdemokraterna och centerpartiet men också av utskottets ordförande, herr Regnéll. Reservationerna är dels den folkpartistiska med beteckningen nr 1, som jag nyss berört, dels den som avgivits av herrar Åkerlund och Brundin och som har beteckningen nr 2.

Bland dessa åtgärder borde en något tidigare räntesänkning ha ingått.> Man anför ytterligare ett motiv för en något tidigare räntesänkning. Genom en sådan skulle, påstår reservanterna, »— — — ett bättre utgångsläge ha skapats för en senare användning av räntevapnet i motsatt riktning». Den andra reservationen, av herrar Åkerlund och Brundin, har en helt motsatt syn på räntepolitiken under år 1968. Reservanterna anser att den i oktober genomförda «räntesänkningen knappast var marknadsmässigt motiverad. Om jag har förstått reservanterna rätt, är det inte så mycket räntesänkningen i och för sig som de kritiserar utan den lättnad i kreditpolitiken som genomfördes under hösten. Denna tog sig uttryck i att likviditeten i bankerna tilläts öka, vilket kan sägas ha utgjort den marknadsmässiga förutsättningen för räntesänkningen. Reservanterna erinrar om att utvecklingen på valutamarknaderna sedermera nödvändiggjorde en kreditåtstramning. Reservanternas huvudsynpunkt tycks alltså vara att kreditpolitiken borde varit mera återhållande under andra halvåret i fjol. De två reservationerna innehåller alltså två olika bud när det gäller diskontopolitiken. Herrar Stefanson och Larsson i Umeå menar att vi borde haft en tidigare räntesänkning, herrar Åkerlund och Brundin att räntesänkningen i oktober inte var motiverad. Låt mig, herr talman, erinra om att bankofullmäktige under 1968 sänkte diskontot i två etapper: från 6 procent till 5,5 procent den 8 februari och från 5,5 till 5 procent den 10 oktober. Mot den bakgrunden tycker jag att folkpartiets krav på en tidigare räntesänkning är en smula dunkelt. Avser man räntesänkningen i februari eller den i oktober, eller avser man båda? Innebörden i folkpartiets reservation är kanske snarast att man velat ha en lättare kreditpolitik under 1968 än den som fördes. Herr talman! Såväl bankofullmäktige som utskottet har skildrat de ganska intrikata avvägningsproblem som penningoch diskontopolitiken stått inför under 1968. Det gällde att bevaka både de krav på en återhållsam politik som det tidvis oroliga läget på valutamarknaderna ställde och de motiv för en lättare kreditpolitik som konjunkturläget i viss mån kunde erbjuda. Det är utskottsmajoritetens mening att bankofullmäktige löst dessa avvägningsproblem på ett riktigt sätt. Låt mig tillägga, herr talman, att jag tycker det skulle varit av stort intresse för kammarens ledamöter att få höra vilken diskontopolitik folkpartiets representant i bankofullmäktige, herr Dahlén, för sin del funnit vara lämplig, men tyvärr är han inte närvarande här i kammaren. Jag vill sedan, herr talman, något beröra de övriga synpunkter som förts fram i reservationen av herrar Åkerlund och Brundin, alltså den fråga som åtminstone herr Åkerlund brukar ta upp i detta sammanhang: andelen av guld i våra valutareserver. Det konstateras nu att guldkassan visserligen ökat under året med 113 miljoner kronor men att den utgör endast 20 procent av de sammanlagda guldoch valutareserverna. Denna andel är låg vid en internationell jämförelse, påstår man, och fördelningen mellan guld och valutor är ogynnsam ur likviditetssynpunkt. På denna punkt vill jag bara hänvisa till vad jag tidigare sagt: Jag har svårt att förstå att det skulle vara en klok politik att ha alltför stora guldreserver, som ju är helt oräntabla. Det måste vara vettigare att ha reserverna placerade i räntebärande värdepapper. Jag tror inte att fördelningen härvidlag skulle ha nämnvärd betydelse ur likviditetssynpunkt, om placeringarna sköts på rätt sätt. Herr talman! Med dessa korta påpekanden ber jag få yrka att utskottets omförmälan under punkt 1 i utlåtande nr 11 läggs till handlingarna med gillande av vad utskottet anfört.

Herr talman! Herr Ståhle anser att detta utlåtande icke ger underlag för synpunkter på den ekonomiska politiken, och han kritiserar i viss mån att jag tagit upp sådana frågor. Det tycker jag är oberättigat. Vi har i vår reservation anmärkt på vissa skrivningar i utskottets utlåtande och önskat ändra desamma.

Herr talman! Låt mig mycket snabbt ta upp de tre punkter där vi reserverar oss. Det gäller först längst ner på sid. 1 och det första stycket på sid. 2 i bankoutskottets utlåtande nr 11: »Penningoch valutapolitiken.

Den andra frågan återfinns på sid. 3 i utlåtandet: »Tillväxttakten för den totala produktionen steg från ca 2 procent år 1967 till 3,5 procent år 1968. Läget på arbetsmarknaden förbättrades generellt sett mot slutet av året även om regionala balansbrister fortfarande kvarstod och i vissa fall skärptes.» Vi vill i vår reservation understryka att läget på arbetsmarknaden inte kunde beskrivas så optimistiskt som sker i bankoutskottets utlåtande. För det tredje står i näst sista stycket på sid. 4 i utlåtandet att näringslivets fasta investeringar minskade med 3,5 procent. Och längre ned står det: »Nedgången kan väsentligen hänföras till utvecklingen av investeringarna inom handelsflottan samt i form av byggnader för handel, kontor etc. I detta sammanhang kan noteras att den investeringsavgift som utgick under en stor del av året torde ha påverkat byggnadsinvesteringarnas inriktning.» Vi vill hårdare markera att just investeringsavgiften var till stor nackdel för investeringsvolymen. Vi skriver: »En väsentlig del av förklaringen till denna nedgång utgör den investerings avgift på s.k. oprioriterat byggande som utgick under en stor del av året. Denna investeringsavgift torde dessutom ha medverkat till att skärpa sysselsättningssvårigheterna.» Detta har jag utvecklat i mitt anförande.
Herr talman! Först vill jag säga någ >a ord till herr Stefanson. Han nämnde i början av sitt anförande att det här var bedömningsfrågor och att man kunde bedöma dessa punkter olika. Det är detta vi gjort i utskottet. Majoriteten har bedömt de ekonomiska förutsättningarna på sitt sätt. Det accepteras inte av folkpartiets representanter. Vi anser däremot att den bedömning vi gjorde i utskottet var riktig och redovisningen har styrkt oss i vår uppfattning. Herr Åkerlund tog upp frågeställningen angående kronans värde. Vid de föredragningar som vi haft i utskottet från representanter för riksbanken har dessa frågeställningar alltid förts fram och det är självklart att majoriteten i bankoutskottet lika väl som riksbankens ledning vill, så långt det finns möjligheter, slå vakt om kronans värde. Vilka metoder och vilka medel som vid olika tillfällen skall användas, finns det inte möjligheter att redovisa utan dem måste man anpassa allt efter som konjunkturerna svänger, inte bara inom landet utan även i utlandet. Jag vidhåller således, herr talman, mitt yrkande.

Herr talman! Herr Åkerlund efterlyste socialdemokratins bästa krafter i denna debatt. Men herr Åkerlund får ursäkta, om han vid detta tillfälle måste nöja sig med min ringa person och med mina synpunkter. Vi har redovisat vår inställning till det arbete som riksbanksfullmäktige utfört under 1968. Vi säger i vårt utlåtande att vi anser att riksbanksfullmäktige under 1968 handlagt sin uppgift på ett utomordentligt sätt, och det tycker jag är ett kraftigt uttalande. Utskottet gillar således det sätt på vilket riksbanksfullmäktige har skött sitt uppdrag. Att man sedan kan ha olika bedömningar i fråga om detaljer är ganska naturligt. Herr Stefanson och jag har tidigare talat om bedömningar, och i det här fallet måste det också bli tal om att herr Åkerlund och jag bedömer saker och ting olika. I det här fallet representerar jag majoriteten i bankoutskottet, och herr Åkerlund får försöka nöja sig med de synpunkter som jag här har framfört.

Herr talman! Som kammarens ledamöter kanske kommer ihåg, har jag förut jagat på de här markerna trots att jag inte har jaktkort — om jag skall uttrycka mig på det sättet. Jag tillhör inte den »invigda» skaran av ledamöter i bankoutskottet. Jag skall inte uppehålla mig vid själva dechargen, utan jag har begärt ordet närmast för att ge uttryck åt den oro, som herr Åkerlund i sitt senaste anförande talade om i fråga om den valutapolitiska utvecklingen. Sedan november i fjol har den svenska valutareserven kraftigt minskat. Fram till utgången av februari uppgick valutautflödet till ej mindre än 1 273 miljoner kronor. Utflödet fortsatte delvis under mars, men efter den räntehöjning som då kom till stånd har valutareserven visat icke obetydlig ökning. Den senaste rapporten visar emellertid på nytt en minsk ning för sista veckan med 4 miljoner; för all del en bagatell. Om jag inte tar fel, uppgick den redovisade valutareserven enligt rapporten, per den 3 april, till 3 051 miljoner kronor, vartill kommer affärsbankernas nettovalutafordringar. Det är ungefär 900 miljoner kronor mindre än vid motsvarande datum i fjol. Företeelsen är, som herr Åkerlund sade, oroväckande, En fjärdedel av valutareserven har på kort tid försvunnit. Givetvis finns det ingen anledning till panik, men saken förtjänar i varje fall ett observandum.

Med inhemska orsaker menar jag närmast om någon form av kapitalflykt skett på senare tid. En annan sak som det finns anledning att observera i sammanhanget är utvecklingen på den stora internationella eurodollarmarknaden, där mycket stora fluktuationer har förekommit. Det sammanlagda beloppet har utgjort 20 miljarder dollar under mitten av fjolåret och 50 miljarder mot slutet av året, har det sagts mig. Emellertid synes det som om efter den senaste räntehöjningen i USA ett återflöde skett, vilket kan antagas fortsätta. Min fråga är: Vad kan en fortsatt utveckling på eurodollarmarknaden som resulterar i en krympning av likviditeten få för följder för valutasystemet och för världshandeln? Den kan uppenbarligen få kännbara följder, inte minst för sådana känsliga valutor som pundet och francen. Till sist en tredje fråga: När kan det påräknas att den internationella överenskommelsen om de särskilda dragningsrätterna träder i kraft? Ikraftträdandet kanske från början inte har så genomgripande betydelse för världslikviditeten, men efter hand kan den komma att bidra till en ökad likviditet och en ökad stabilitet. Det var dessa frågor jag gärna ville ställa.

Herr talman! I sitt inlägg här i kammaren har herr Åkerlund särskilt uppehållit sig vid kronans yttre värde och ställt frågor till herr Ståhle om man från majoritetssidan, dvs. den socaldemokratiska delen av bankoutskottet, är beredd att medverka till försvaret av kronans yttre värde. Helt naturligt är vi det. Jag kan säga helt naturligt därför att åtskilliga åtgärder har vidtagits i den riktningen redan nu i både det ena och andra avseendet. Vi har också från svensk sida deltagit i försvaret av det valutasystem som vi tillhör. Vi har anknutit vår svenska krona till dollarn, och det berörde herr Åkerlund själv alldeles nyss. Men herr Åkerlund har funnit en ny infallsvinkel på detta problem. Det är känt för oss alla här i kammaren att herr Åkerlund tillhör en grupp av nationalekonomer som har mycket stark tilltro till guldmyntfoten. Han är vad man brukar kalla en metallist. Det är klart att herr Åkerlund har rätt att vara metallist och hysa den åsikt han gör. Här skiljer sig våra åsikter åt, och det är därför vi kommer in på skilda synpunkter beträffande frågan om vi försvarar kronans yttre värde tillräckligt starkt eller inte. Diskussionen oss emellan gäller väl bara graden. Herr Åkerlund erkänner att vi har lyckats vad gäller förhållandet till dollarn. Detta måste vara rätt handlat, därför att vi har kronan anknuten till dollarn. Men sedan plockar herr Åkerlund också fram anknytningen till guldet och talar om att vi i dag har ett guldpris av 42—43 dollars per ounce. Ja, det är riktigt om man ser på den fria, privata guldmarknaden. Men inte ens amerikanerna betalar eller garanterar mer för guldet än 35 dollars per ounce, såvida jag minns rätt. för kan jag inte bedöma på annat sätt än att herr Åkerlund vill att vi skall inta två olika ställningar i denna situation. Vi skall anknyta till dollarn, som garanterar guld till 35 dollars per ounce, men vi skall också anknyta den svenska kronan till den fria guldmarknaden, där guldet kostar 42 å 43 dollars per ounce. Så kan det naturligtvis inte vara. Vi måste välja sida. Har vi valt den sida som vi har gjort — vi har anknutit kronan till dollarsystemet — måste man säga att om vi kan hävda den svenska kronans värde i förhållande till dollarn, har vi också försvarat den svenska kronans yttre värde. Jag vill tillägga några ord beträffande tilltron till guldet. För några år sedan köpte en stor nation i Europa — det var Frankrike — guld i mycket stora kvantiteter. Frankrike vägrade ta emot dollar när det gällde vissa transaktioner och krävde i stället guld.

Som jag förut sade har herr Åkerlund rätt att ha sin åsikt, men jag tror att det finns också andra synpunkter som kan vara värda att framföras i detta sammanhang.

Herr talman! Först ett par ord om min ringa person. Det sägs alltid i detta sammanhang saker och ting som inte är korrekta, och jag skall be att få korrigera herr Larfors på en punkt. Det är alldeles riktigt att jag är vad man kallar metallist. Jag tror att vi på vårt kulturstadium — det är naturligtvis en mycket långsiktig frågeställning — inte är mogna för att övergå till en pappersmyntfot över hela världen. På den punkten har jag nog samma uppfattning som riksbankschefen Åsbrink. Men det är fel när det sägs att jag skulle tillhöra något slags grupp av förespråkare för guldmyntfoten. Guldmyntfoten är död, och jag tror inte att den återkommer. Däremot är det system som vi nu har i världen — det system som är anknutet till Internationella valutafonden — ett system som vi bör arbeta efter då vi avtalsmässigt har knutit vår valuta till det. Det är alltså detta system som det här är fråga om, och det är baserat på guld. Det betyder att även detta system är ett metalliskt system. En för mig både intressant och tillfredsställande sak är, att herr Larfors uttrycker sig som han gör, när han säger, att det är naturligt, att vi skall försvara den svenska kronan. Herr Larfors säger, att det i första hand måste ske gentemot dollarn.

Det brukar inte lyckas särdeles väl. Jag har bara i mitt inlägg konstaterat det förhållandet, att vi har upprätthållit kronans yttre värde gentemot dollarn, medan vi däremot icke har varit mäktiga att göra det gentemot guldet. I det avseendet är det alldeles riktigt som herr Larfors säger, att vi är i gott sällskap med amerikanarna. Men för dagen finns det ingen anledning att göra något annat konstaterande än herr Larfors här har gjort. På den punkten finns det alltså ingen anledning till polemik. Beträffande frågan om guldets roll i förhållandet Frankrike—USA må bara konstateras att det var guldet som räddade Frankrike under krisen i november. Det finns knappast någon rimlig anledning att kritisera en politik som förts, när denna politik leder just till det önskade resultatet. Var skulle Frankrike ha stått om landet inte haft guldet? Tror någon på fullt allvar att franc-kursen och francens yttre paritet kunnat försvaras i november 1968 om Frankrike icke haft guldet att tillgå? Det var räddningen för Frankrike, men det var också räddningen för USA, vilket inte många har observerat. Vilket land var det som tog upp det franska guldet med den allra största förtjusning? Jo, det var just USA. Och varför? Jo, därför att man behövde och ville ha detta guld.

Herr talman! I den mån jag missbedömt herr Åkerlund och trott honom vara anhängare av ett återinförande av guldmyntfoten har jag nu fått besked om att han ej är det. Jag ber herr Åkerlund om ursäkt för den lilla missbedömningen. Den kanske inte har så stor betydelse just i den här debatten. Det skulle ha varit mycket trevligt för mig om herr Åkerlund också, när han gav mig ett erkännande för att jag hade uttalat mig positivt vad gäller kronans yttre värde, sträckt ut detta erkännande till att gälla de åtgärder som vidtagits både från riksbankens och regeringens sida. Då skulle hans uttalande vara litet mer täckande. Jag anknöt nämligen mitt yttrande också till det som gjorts tidigare. Vad sedan beträffar Frankrikes situation i höstas var detinte bara guldet som hjälpte Frankrike den gången. Det var också andra länder som fick träda in och hjälpa till på olika sätt för att klara upp den franska valutans värde i förhållande till andra valutor. dels uppdraga åt fullmäktige i riksbanken att framlägga förslag till lämpliga former för ökad kontakt och aktuell information rörande viktigare till riksbankens och valutastyrelsens förvaltning hörande ärenden,

Herr talman! Det är kanske litet ovanligt att man tar till orda i fråga om ett utlåtande, när man själv har deltagit i behandlingen och biträtt utlåtandet. Jag tar alltså denna gång inte till orda för att på något sätt uttala mig kritiskt, och om jag skall uttala mig i positiv riktning och säga att någonting är bra, hade jag lika gärna kunnat låta bli att begära ordet. Men det finns ett skäl till att jag ändå har velat ta till orda i denna fråga, och det skall jag helt kort lägga fram. Herr Gösta Jacobsson har tagit ett initiativ, som jag tycker är ett bra initiativ. Det går ut på att man med tanke på de oroliga tider, i vilka vi lever på valutaområdet, bör åstadkomma goda informationer mellan riksbanken å ena sidan och riksdagen och dess kamrar å andra sidan. Bankofullmäktige har varit medvetna om detta önskemål och har uttalat sig i viss utsträckning tillmötesgående, dock så att de begränsar sig till att de skall kunna träda i ökad kontakt med bankoutskottet. Men utskottet skriver nu i sitt utlåtande — och det är skälet till att jag har biträtt utlåtandet — att om bankofullmäktige vill lämna ett meddelande till riksdagen, kan det ske på det sättet, att de ger ett meddelande till bankoutskottet. Bankoutskottet avlåter därefter ett memorial, innehållande detta meddelande från bankofullmäktige. Det finns alltså en möjlighet att på det sättet få till stånd en debatt. Att detta kan genomföras snabbt kan vara viktigt i vissa situationer. Här är det således kanske inte fråga om ett nytt förfaringssätt, men man har pekat på ett bra sätt att nå kontakt mellan riksbanken och riksdagen. Bankoutskottet säger att en dylik åtgärd normalt inte kan ifrågakomma. Därvidlag har jag ingen annan mening. Men man kan peka på fall, där det verkligen kan vara angeläget, att en sådan kontakt kommer till stånd. Det kan finnas viktiga ärenden, och ett sådant ärende vill jag särskilt nämna. Det kan bli fråga om — vilket vi behandlade i det förra ärendet — att ändra kronans vär de, det kan gälla en devalvering eller en höjning av kronans värde.

Här finns sålunda en möjlighet för bankofullmäktige, att i en situation av så allvarlig art att en förändring av kronkursen skulle kunna bli aktuell komma i kontakt med riksdagen, och det tycker jag för min del är utomordentligt värdefullt. Jag skall peka på två skäl för att jag anser det. I juni 1946 genomfördes en appreciering av kronan, vilket skedde utan att någon kontakt i egentlig mening hade etablerats med riksdagen. Något riks .dagsbeslut hade alltså inte föregått åtgärden i fråga, detta trots vad som sägs i 79 § regeringsformen. Resultatet av denna åtgärd blev en veritabel valutakatastrof. Den blev också upphovet till en våldsam kritik av den ansvariga regeringen. Den kritiken var rättvis och ledde till att åtminstone en av de ansvariga regeringsledamöterna försvann från regeringsbänken förhållandevis kvickt. Om riksdagen hade kopplats in på denna fråga i tid, är det inte säkert, att resultatet hade blivit så tokigt, som det nu blev. Den andra situation jag vill nämna i det här sammanhanget var devalveringen år 1949. Inte heller då togs någon kontakt med riksdagen. Devalveringen ägde rum i september, då riksdagen inte var samlad. Men devalveringen hade föregåtts av en mycket intressant utveckling som bland annat innebar en hård strid om räntepolitiken. Det gällde om man skulle tillämpa lågräntedoktrinen eller inte. Den hade lett till att den tidigare riksbankschefen Rooth avgått på hösten 1948 i protest mot att man inte följde hans råd. Finansminister Wigforss avgick i juli 1949. Trots att detta kritiska ögonblick i vår valutapolitik — devalveringen alltså — var nära förestående och att insiktsfulla människor hade denna utveckling på känn, lämnade den dåvarande finansministern skutan, innan devalveringen var ett faktum. Denna resulterade i en engångsinflation av en ganska häpnadsväckande omfattning, som gav upphov till en stark oro hos vårt folk och i svensk ekonomi över huvud taget. Resultatet skulle enligt min mening inte heller i detta fall ha behövt bli så tokigt, om det funnits en kontakt mellan riksdagen och de ansvariga i riksbanken, regeringen och naturligtvis finansministern, som måste ha känt ett starkt ansvar och intresse för att deltaga i handläggningen av denna fråga. Regeringen tog ensam hela ansvaret, och resultatet blev enligt min mening mycket avskräckande. Om en ny krissituation av likartat slag skulle uppstå i dag bör nog varken herr Åsbrink eller regeringen ställa riksdagen åt sidan. Genom det arrangemang som bankoutskottet nu har uttalat sig för — och som jag verkligen hoppas riksdagen kommer att besluta — skapas en kontaktmöjlighet som kan bli av utomordentligt stort värde för vårt folk i framtiden. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som motionär skall jag be att få säga några få ord. Min motion går ut på att vidgad information bör ges till riksdagen från riksbankens sida i valutapolitiska frågor. Handen på hjärtat, mina damer och herrar, känner vi inte alla och har vi inte alla under de gångna åren känt ett behov av en bättre kontakt med det valutapolitiska skeendet? Sådan kontakt borde vi kunna få på ett eller annat sätt genom riksbankens försorg. Bankoutskottet har avstyrkt min motion. Herr Åkerlund har i sitt nyss hållna anförande tolkat bankoutskottets utlåtande som förståelsefullt och positivt och anser att vi kan hoppas på en ökad eller i varje fall någon informationsverksamhet från riksbankens sida. Jag hoppas att denna hans tolkning är riktig. Herr talman!

Jag vill emellertid uttrycka den förhoppningen att varma luftströmmar söderifrån, kanske från Basel, skall förmå bryta denna isolering och smälta ned den köldridå, som går utmed gatan bakom riksdagshuset, och öka riksbankens intresse för en vidgad information till riksdagen.

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson har i sin motion I: 216, som han också här har talat för, önskat sig en vidgad information till riksdagen i valutapolitiska frågor. Inom utskottet är vi helt överens med herr Jacobsson om att det behövs information i dessa för oss alla så viktiga frågor, inte minst i dag då vi i så hög grad är beroende av det internationella samarbetet även på det ekonomiska området. Under senare år har, som även motionären framhållit, de internationella valutaförhållandena tilldragit sig mycket stor uppmärksamhet, inte minst beroende på de kriser som drabbat vissa betydelsefulla valutor, främst kanske det brittiska pundet, och som föranlett internationella stödåtgärder, vari även Sveriges riksbank har deltagit. Med hänsyn till både den viktiga roll som valutapolitiken spelar i den internationella ekonomin och de särskilda förpliktelser som vårt land påtagit sig på valutaområdet är det naturligt att hithörande frågor blir föremål för riksdagens intresse. Bankoutskottet avger varje år till riksdagen enligt sin instruktion »efter granskningen av riksbankens tillkomst och huru densamma styrd och förvaltad blivit», som det så vackert heter enligt den gamla formuleringen, sitt dechargeutlåtande. Detta utlåtande brukar föranleda debatt i kamrarna, och vi har ju här tidigare i dag haft en mycket ingående debatt just om årets dechargeutlåtande. Inom bankoutskottet har vi alltid möjlighet att från riksbankens ledning få den information i valutapolitiska spörsmål som utskottet anser vara påkallad, men det torde också vara nödvändigt att här meddela att bankoutskottet i vissa fall är bundet av tysthetslöfte. även om bankoutskottets medlemmar får informationer från riksbankens ledning kan givetvis inte ledamöterna vid sidan om de bestämmelser som finns i reglementet hur som helst utåt tala om de synpunkter som de har fått under tysthetslöfte. Möjlighet till valutapolitisk debatt inom riksdagen kan ju också komma till stånd, som herr Åkerlund tidigare nämnt, på grundval av en interpellation eller en enkel fråga. Med hänvisning till detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Riksbanken hade under år 1968 en vinst av 348 miljoner kro nor.

Vårt yrkande i den avgivna reservationen är att i stället för 200 miljoner kronor 300 miljoner kronor skall inlevereras av denna vinst. Vi yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Reservanterna inom bankoutskottet till utskottets memorial nr 13 om användande av riksbankens vinst för år 1968 hemställer om en ökning av det belopp som skall inlevereras till statsverket under budgetåret 1968/ 69 med 100 miljoner kronor. Riksbankens redovisade nettovinst år 1968 utgör cirka 348 miljoner kronor. Utskottet anser i likhet med bankofullmäktige att av riksbankens vinst för år 1968 till statsverket bör inlevereras det belopp som i riksstaten för innevarande budgetår upptagits under inkomsttiteln Riksbanksfonden. Utskottet anser det också lämpligt med avsättning till kursdifferenskontot av den storlek fullmäktige föreslagit. Jag ber därför, herr talman, få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Om inte något oförutsett inträffar kommer den 31 mars nästa år förbudet mot fasta bruttopriser på böcker och noter att träda i kraft. Därmed kommer det utbyggda och väl fungerande kommissionärssystemet med cirka 320 A-bokhandlare, 220 B-kommissionärer och 180 lantbokhandlare att slås sönder, och vi får någon annan form av kulturdistribution, varom vi föga vet. Det kan ur kommersiell synpunkt förefalla naturligt att jämställa bokhandeln med försäljningen av t.ex. livsmedel, TV-apparater och bilar. När det gäller sådana varor har vi sagt ifrån att inga konkurrenshindrande bruttopriser får finnas. Man har dock liksom haft på känn att utgivning och spridning av god litteratur inte kan fungera på samma sätt som distribution av förnödenheter och bruksvaror. Därför har man gång efter annan lämnat dispens för böcker och noter från det bruttoprisförbud som stadgas i lagen den 25 september 1953 om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet. Den 31 mars 1970 är det emellertid definitivt slut med dispensgivningen, och förbudet mot bruttopriser på böcker m.m. träder i kraft. Den litteraturstödsutredning, som efter bemyndigande på svenska flaggans dag förra året blivit tillsatt hinner inte avge något utlåtande så snabbt att det kan påverka utvecklingen. Det motionspar I: 804 och II: 933, där jag står som motionär i denna kammare, är således ett sista försök att genom att föreslå undantagande av böcker och musikalier från förbudet mot bruttopriser söka undvika att slå sönder det nuvarande distributionssystemet, innan litteraturstödsutredningen funnit något annat och bättre att sätta i stället. Vi anser oss ha fog för den åsikten att vi annars har att vänta en kulturell nedrustning som inte bara kommer att gå ut över litteraturintresset framför allt på landsorten — inte bara på landsbygden som man ibland litet felaktigt uttrycker sig — utan även kommer att på ett kännbart sätt drabba icke etablerade författare och kanske framför allt debutanter. Det har sagts mig att jag ser alltför pessimistiskt på den väntade utvecklingen och att nettoprissystemet bör verka förbilligande på åtminstone bestsellers, vilket i sin tur bör stimulera till ökat bokköp och ökat läsande. Jag vill i stället för ordet pessimistiskt sätta realistiskt, ty ett av de största problemen för oss är nog att vi tillhör en så liten språkgrupp att vi för att få fram den kanske tyngre men mera värdefulla litteraturen och för att få förläggarna att satsa på okända debutanter behöver ha det stöd som bruttoprissystemet och kommissionshandeln dock otvetydigt inneburit. Man skall inte ändra på vinnande lag, sägs det. Men här raserar man ett beprövat system, som skulle kunna befrias från vissa skönhetsfläckar, för att tillämpa ett nytt system som man inte är mera säker på än att man förutsätter att det måste stödjas med kryckor redan från starten och även i övrigt kommer att medföra besvärligheter. Härom vore mycket att säga. Jag kan emellertid hänvisa till den utförliga redogörelse som utskottet framlagt i utlåtandet. Som stöd för mina åsikter vill jag blott understryka några av de sakuppgifter som lämnas i utlåtandet. Se t.ex. på den utomordeniliga försiktighet varmed professor Ulf af Trolle närmar sig problemet i sin stora utredning åt näringsfrihetsrådet! Jag ber att få citera vad professor af Trolle anfört, vilket redovisas på sid. 6 i utlåtandet. Han sä ger således: »Bruttoprissystemet inom bokdistributionen har först bedömts med utgångspunkt från de bedömningsnormer jag tillämpade i min utredning för Nyetableringssakkunniga och den därpå grundade rekommendationen, att bruttoprissystemet i princip borde förbjudas. Jag har därvid kommit till slutsatsen, att om utredningen och de därpå grundade övervägandena åren 1951 —1953 enbart avsett bokdistributionen, skulle jag icke ha föreslagit ett förbud mot bruttoprissättning. — Därefter har utvecklingen vid en övergång till helt fri bokdistribution analyserats. Analysen har visat, att bokdistributionen sannolikt skulle förbilligas och att besparingen skulle vara i storleksordningen 9 miljoner kronor per år. Utöver denna kostnadssiffra bör dock nämnas risken för en kostnadshöjning för förlagen för expedition och kundbearbetning, vilken icke kunnat beräknas och därmed utgör ett ytterligare osäkerhetsmoment. Samtidigt med kostnadsminskningen skulle prestationerna öka i ett och minska i två avseenden. Den lättsålda litteraturen av bestsellertyp som f.n. är förbehållen bokhandeln genom ensamrättsbestämmelserna skulle få ökad spridning och bli lättillgängligare. Den nuvarande bokhandeln skulle ändra karaktär och erbjuda ett minskat urval och en minskad service, och antalet bokhandelsföretag skulle därjämte sannolikt minska. Utgivningen av mer svårsålda böcker skulle minska.» Jag vill här skjuta in en parentes och fråga: I vilket skede vet man om en bok blir svårsåld eller ej? Jag fortsätter citatet: »Det är inom denna grupp, som man kan vänta sig att finna den kulturellt mest värdefulla litteraturen. — I nästa etapp har därefter granskats möjligheterna att eliminera olägenheter genom en övergång till fri bokdistribution, varvid de nämnda prestationsminskningarna betraktats som olägenheter. Jag har därvid kommit till slutsatsen, att detta icke kan genomföras inom ramen för ett system, som i princip är fritt. Om man önskar övergå till ett fritt system, måste man samtidigt acceptera olägenheterna.» Utan att citera vill jag understryka innehållet i de framställningar som år 1968 gjorts av Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening i Stockholm. Vi vet att den på ett uppmärksammat sätt deltog i förstamajdemonstrationen förra året. Vidare vill jag hänvisa till framställning av Svenska bokhandlareföreningen och Sveriges författareförening. Framför allt rekommenderar jag socialdemokrater och andra här i kammaren att ta del av vad Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening har att framföra, i vilket jag i huvudsak helt kan instämma. Jag skall inte beröra frågorna om stödköp av böcker enligt det norska systemet eller andra åtgärder man måste vidta för att rädda vad man kulturellt riskerar vid övergång till det kommersiella nettoprissystemet. Inte heller skall jag fördjupa mig i den branschöverenskommelse som träffades mellan företrädare för Svenska bokförläggareföreningen och Svenska bokhandlareföreningen ungefär samtidigt som vår motion skrevs. Den är ju dock ett bevis på god vilja och ett försök att rädda vad som räddas kan av vår förnämliga bokdistribution. Ingen kan dock i längden kämpa mot ekonomiska realiteter, och de som till sist drabbas därav blir naturligtvis debutanter och icke etablerade författare. Hur författarna i gemen har det och om deras andel i välfärden får vi ta del av om någon vecka i samband med deras biblioteksaktion. Vi kan inte undgå att ta ställning till deras problem, om vi vill kalla oss ett kultursamhälle. Dagens fråga om bokdistributionen kommer att på ett kännbart sätt även beröra författarna. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Denna fridens eftermiddag här i kammaren skall jag inte förlänga debatten alltför mycket. Jag vill bara säga några ord i anledning av motionerna 1:794 av herr Bengtson m.fl. och II: 927 av herr Sundman m.fl. Det gäller frågan om hur den framtida bokdistributionen skall te sig och hur den skall utformas under den övergångstid vi har framför oss. Herr Skårman har vältaligt lagt ut texten om detta, och i den delen skall jag inte upprepa vad han har sagt. Jag vill emellertid påpeka att man ännu inte kan förutspå vilka risker som uppstår för bokförsäljningen, framför allt i landsorten och glesbygderna i vårt land. Det finns skäl som talar för att en ökad kommersialisering av litteraturen kan medföra en förflackning av kulturlivet, vilket motionärerna framhållit. De mindre förlagen såväl som de mindre boklådorna kan komma i kläm i priskonkurrensen när man genom centrala upphandlingar till stat och kommun rycker undan grundvalen för många bokaffärer ute i landet, vilka för sin existens är beroende av försäljningen till bibliotek och skolor. Vi har redan kunnat skönja den tendensen, vi ser hur bokhandeln kämpar med svårigheter och har måst bredda sitt sortiment. Då får böckerna inte alltid det utrymme som man skulle önska. Erfarenheter från andra länder utan fasta bokpriser visar också att det finns risker med detta. Bokpriserna stiger i en fri marknad för den litteratur som man skulle vilja kalla seriös och värdefull, under det att de sjunker för bestsellers och andra böcker med stora upplagor. I det system som vi har i dag får bestsellers i någon mån bära de kostnader bokhandeln åsamkas för att kunna hålla ett lager och försälja litteratur som inte går ut i stora upplagor. När man nu försöker att vitalisera kulturlivet i vårt land på olika områden är det fel att slå sönder ett bokhandelssystem som har stått som ett exempel för många andra kulturländer. Det gäller här inte bara ett kommersiellt problem utan en kulturpolitisk angelägenhet av största vikt. Det är från den utgångspunkten jag gärna velat ta till orda och säga att statsmakterna har ett ansvar för utvecklingen på området.

Oavsett vad som sker på radiooch TV-området är ändock boken vårt främsta kulturmedel. Det är angeläget att tillse att boken — den goda boken — görs tillgänglig både för den breda publiken och för de bokläsare som efterfrågar böcker, som kanske inte går ut i så stora upplagor men som tillhör den seriösa litteraturen, vilken vi ju också hoppas skall få en ökad spridning i vårt land. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till motionerna nr 1:794 av herr Bengtson m fl. och 11: 927 av herr Sundman m.fl.

Herr talman! Jag vill gärna vitsorda att den svenska bokhandeln är välskött. Det är inte tal om annat än att den i det avseendet är ett gott föredöme i fråga om bokdistribution. Men bokhandeln är inte det enda område där vi har välskötta företag i Sverige. Man kan säga att företagen över lag är väl skötta i det här landet och att bokhandeln därvidlag ingalunda utgör något undantag. Borttagandet av bruttopriset och övergången till en ökad konkurrens har givit konsumenterna billigare varor på andra fält. Böckerna har hittills varit undantagna på grund av sin särart. Man har inte velat jämställa dem med kläder och livsmedel — under ett övergångsskede, märk det! När riksdagen stiftade lagen gjordes inget undantag, men näringsfrihetsrådet har under sin granskning funnit det rimligt att bokhandeln får en lång öÖövergångstid, så att den kan anpassa sig till det nya system som kommer. Nu har det gått i runt tal 15 år sedan denna lagstiftning genomfördes. På alla andra områden har vi dragit konsekvenserna av lagstiftningen. Endast detta lilla område återstår. Näringsfrihetsrådet har gått med på dispens fram till den 1 april nästa år men har sagt sig icke kunna bevilja någon dispens i fortsättningen. De motioner som herr Eric Carlsson talade om och yrkade bifall till kan över huvud taget inte bifallas, ty det skulle innebära att riksdagen »satte sig» på näringsfrihetsrådet, och det finns det ingen grundlagsenlig rätt till. De enda motioner som återstår är de som herr Skårman har talat för och som herr Wachtmeister reserverat sig till förmån för. En övergång till ett friare prissättningssystem komer för konsumenterna att medföra biligare böcker men inte till priset av de farhågor som bokhandlare och reservant antyder. Jag vågar försäkra att vi under utskottsbehandlingen av denna fråga har tagit mycket allvarligt på problemet. Vi har låtit representanter för Bokhandlareföreningen säga sitt, och vi har lyssnat till vad näringsfrihetsombudsmannen haft att anföra mot deras yttrande. Jag vågar säga att utskottet sällan har tagit sådan hänsyn till vad de olika instanserna har sagt. När Svenska Dagbladet i dag påstår att utskottet skulle ha fallit offer för näringsfrihetsombudsmannens vältalighet kan jag bara säga att om vi tagit intryck av vad han sade så beror det helt enkelt på att han sakligt gav förutsättningar för den gällande lagstiftningen. Det fanns när han hade redogjort för ärendet praktiskt taget ingen annan möjlighet än att gå på den linje som utskottet i detta fall har gått på.

Utskottet anser att ett slopande av kommissionssystemet inte medför några skadeverkningar när det gäller kulturellt värdefull litteratur. Bruttoprissystemet har inte inneburit någon garanti för en ökad spridning av den svårsålda litteraturen. Som utskottet anfört står och faller den inte med frågan om bruttoprisernas vara eller inte vara. Inte behöver man heller befara att bokförläggarna kommer att minska utgivningen av denna litteratur. Det ligger också i förläggarnas intresse att även i fortsättningen utge sådan litteratur. Utskottet har också pekat på att den svårsålda litteraturen i och för sig utgör en ganska liten del av den samlade omsättningen i bokhandeln. Av bokhandelns samlade omsättning på 150 miljoner kronor hänför sig omkring 3 miljoner till svårsåld litteratur. Utskottet har inte funnit det rimligt att vi fördenskull skall bibehålla nuvarande system med de nackdelar som vidlåder detta. Utskottet är inte heller berett att skriva under på att det kommer att uppstå en så intensiv konkurrens om den lättsålda litteraturen att grundvalarna för bokhandeln kommer att rubbas. Under diskussionen har anförts att kommissionssystemet har varit ytterst värdefullt. Härom råder ingen tvekan. Detta system är en av hörnpelarna för bokhandeln i dag. Men detta system finns det möjlighet att upprätthålla också i fortsättningen, även om det inte längre skulle föreligga några bruttopriser. Bokhandeln och bokförläggarna har dragit konsekvenserna av det förhållandet. Herr Skårman sade i sitt anförande att hans framstöt var ett sista försök att rädda situationen. Men bokförläggarna och bokhandlarna har tydligen ansett att räddningsförsöket är misslyckat redan från början, därför att det inte finns sakliga förutsättningar för det. Av den anledningen har i januari månad i år slutits ett avtal mellan representanter för förläggarna och bokhandlarna. De båda sidorna har varit företrädda av respektive ordförande, och man kan alltså räkna med att de har ett auktoritativt besked att komma med. Avtalet innebär att kommissionsmöjligheterna för bokhandeln bevaras även i fortsättningen. Följaktligen är de risker som utmålas när det gäller den kulturella litteraturen, den svårsålda litteraturen, tämligen små. I fjol tillsattes också en litteraturutredning, och den har bland annat till uppgift att överväga hur ett litteraturstöd skall se ut. Den utredningen kommer bland annat att ta ställning till frågan om åtgärder för att stimulera utgivningen av svensk skönlitteratur. Herr Skårman talade om ett utlåtande av professor af Trolle. Men professor af Trolle underströk själv i sitt utlåtande till näringsfrihetsrådet att de synpunkter han hade att redovisa var subjektiva. Enbart ordet subjektiva är tillräckligt för att säga ifrån att professor af Trolle inte står skyhögt över andra när det gäller bedömningar. Det är hans egna värderingar som har lagts till grund i det avseendet. I den reservation som är fogad vid utlåtandet skriver reservanten: »Redan nu har en skärpning i förlagens utgivningspolitik förmärkts, motiverad med osäkerheten inför framtiden.» Det är ett fritt utkastat påstående utan någon som helst täckning eller bevisföring. Reservanten framhåller vidare att det inte kan tänkas att vi i vårt land via statsbudgeten skall tillförsäkra författare och andra någon ersättning. Men det har man gjort i vårt grannland Norge! — Jag tror säkert att den sittande utredningen, som nu skall studera frågan om litteraturstödet, kan tänkas föreslå att vi skall göra exempelvis som man har gjort i Norge. Det är enligt min mening en lämplig väg att lösa frågan om stödet åt de debutanter som herr Skårman talade om och just när det gäller att se till att få den svårsålda litteraturen spridd. Herr Skårman gjorde vidare några uttalanden som jag skall be att få kommentera. Han sade bland annat att Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening hade stått för uppvaktningen hos statsmakterna och ville behålla det nuvarande systemet. Jag vill inom parentes sagt ge Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening de amplaste lovord. Det är en utomordentligt fin tillgång för vårt parti att ha en sådan grupp. Jag kan förstå att de borgerliga partierna är missnöjda över att de inte har någon motsvarighet när det gäller kulturarbetare i vårt land. Jag förstår så innerligt väl att ni är sura i det avseendet.

Men, herr Skårman, jag skall lägga ytterligare lök på laxen.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket. Jag har absolut den övertygelsen att jag inte kan ändra på herr Göran Karlssons åsikt, och jag skall inte ens försöka. När herr Göran Karlsson talade om Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening i Stockholm och i samband därmed berörde just dessa kulturarbetares framstående egenskaper vill jag erinra om att denna förening direkt till Kungl. Maj:t ingivit en framställning med ungefär samma innehåll som herr Wachtmeisters reservation. Kungl Maj:t har under hänvisning till den tillsatta litteraturstödsutredningen lämnat framställningen utan åtgärd. Jag skulle tro att författarna vet vad de har men inte vad de får. Att biblioteksersättningen självfallet måste höjas och även kommer att höjas är en sak för sig, som vi inte har att göra med här. Men dessa kulturarbetare är alltså av precis samma uppfattning som vi motionärer. Dessutom finns det ju en motion av herr Sundman som också är författare och som därför borde veta var skon klämmer för författarna. Herr Göran Karlsson påpekar att en viss form av kommissionärssystem kommer igen. Vi har ett system som fungerat bra. Det skall nu raseras, och då måste vi ersätta det med något nytt. Vi vet inte vad utredningen kommer med. Men det talas om det norska systemet med inköp till biblioteken, och det talas om stöd på andra sätt. är det inte bättre att låta ett system som fungerat bra få fortsätta och i stället som jag sade i mitt första anförande söka ta bort de skönhetsfläckar som nu finns i fråga om monopolställningen? Det kan man göra utan att avskaffa det fasta bruttoprissystemet. Vi har nu en sista möjlighet. Bruttoprisförbudet kommer att upphöra den 31 mars nästa år. När kommissionärssystemet är upplöst och man kanske har slagit ut något hundratal bokhandlare är det väl i alla fall ganska meningslöst att bygga upp ett system på ungefär samma villkor. Jag vidhåller därför min tillstyrkan till reservationen, särskilt som det ju inte på något sätt är bevisat att det blir billigare böcker. Nettosystemet har ju införts i Kanada, och man har vissa erfarenheter därifrån. Bestsellers blir självfallet billigare. Men de litet mer påkostade och värdefulla böckerna har i stället blivit dyrare. Den som har någonting med bokutgivning i någon organisation att göra vet att det är mycket dyrt att ge ut böcker. Vi har i vårt land en alltför liten språkgrupp, en för liten marknad för böcker. Det är det stora problemet.

Herr talman! Den motion som jag har talat för och yrkat bifall till är tillkommen genom medverkan av en erkänd kulturarbetare här i landet, en kulturarbetare som har erfarenhet av bokförsörjning både i glesbygd och i storstad. Det finns därför en reell grund bakom motionen. Jag tror sedan inte att vi här behöver tala om att den ena eller den andra har den eller den kulturarbetarkretsen bakom sig. Vårt syfte och vår strävan måste väl vara att se till att kultur och kulturella yttringar på bästa sätt kan föras ut till den breda allmänheten. Jag har vidare svårt att förstå herr Göran Karlssons diskussion om monopol och karteller i detta sammanhang. Svensk bokhandel och svensk bokhandelsorganisation har ju varit till gagn för den bokköpande allmänheten. Bokhandeln har gjort litteraturen tillgänglig för den breda allmänheten, också den litteratur som inte utgörs av bestsellers. Visst kan man hävda att böcker är dyra. Men mycket har ändå hänt på det här området under de senaste åren. Jag tänker på den stora utgivning av pocketböcker som finns i dag. Om man jämför med den kostnadsstegring vi har i detta land kan man inte påstå att pocketböcker skulle vara särskilt dyra. Det är därför litet av den obotfärdiges förhinder att i tid och otid tala om att böcker är så dyra. Att svensk bokhandel på bred front fört ut litteraturen till allmänheten har varit till gagn för bokvännerna och finsmakarna som gärna vill botanisera vid sidan av de böcker som står i centrum för diskussionen. Det finns oändligt mycket fin litteratur att söka rätt på vid sidan av den stora allfarvägen. Men risken finns att några av dessa möjligheter går förlorade om det nya system för bokförsäljning vi här diskuterar kommer att införas. Vi skall hoppas att utvecklingen inte går i den riktningen, men risken är mycket stor. Jag anser, herr talman, att det i dag finns anledning att ge ett erkännande åt bokhandeln för dess kulturinsats. Kanske kan en del klandras i denna bransch, men det finns också skäl att hedra bokhandeln och dess medhjälpare för det arbete som utförts i syfte att förse allmänheten med god litteratur. Många av våra bokhandlare har varit utomordentliga kulturarbetare. Detta bör sägas också från denna talarstol.